Herr talman! Jag tillhör motionärerna i följande ärende, nämligen om utredning angående utformningen av den svenska rymdforskningen, och med herr talmannens tillstånd skall jag be att helt kortfattat få säga några ord om detta. Vi har i motionerna fäst uppmärksamheten på den stora roll som rymdforskningen spelar såväl för det tekniska framåtskridandet — bl.a. avseende telekommunikationer och TV-distribution — som för naturvetenskaplig forskning över huvud taget och även för det industriella framåtskridandet. Trots att jag står med båda fötterna på den fasta skånska jorden har jag aldrig kunnat undgå att fascineras av tekniken inom rymdverksamheten och av astronauternas färder i rymden. Jag är medveten om att ett litet land som Sverige aldrig kan komma att spela någon annan roll på detta område än ungefär sparvens roll i tranedansen. Vi kan aldrig konkurrera med de stora giganterna USA och Sovjetunionen.

Eventuellt bör vi också se till att beställningar av apparatur utläggs på den svenska industrin. Jag vill särskilt stryka under betydelsen av rymdforskningens biprodukter — s.k. spin off. Jag vill, herr talman, med dessa ord ställa mig bakom Ingeniörsvetenskapsakademiens tillstyrkande av en utredning på området som inte begränsas till rymdprojekt utan behandlar dessa projekt i samband med andra kvalificerade industriella utvecklingsuppgifter.

Herr talman! Herr Yngve Nilsson har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nedbringa väntetiderna vid rättspsykiatriska undersökningar i brottmål. Jag har tidigare haft tillfälle att redovisa för riksdagen läget inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. När jag ungefär vid denna tid förra året i andra kammaren besvarade en interpellation av herr Hamrin i Jönköping framhöll jag, att den genomsnittliga väntetiden för dem som hålls häktade i väntan på undersökning hade ökat i jämförelse med förhållandena i december 1965. Jag måste tyvärr konstatera att denna negativa utveckling fortsatt under år 1967. Väntetiderna för både häktade och icke häktade är i dag längre än vad de har varit tidigare. Antalet undersökningsfall synes vara i stigande. Tillströmningen av häktade till de rättspsykiatriska undersökningsavdelningarna uppgick under månaderna januari—oktober i år till 466 mot 422 resp. 375 under motsvarande period åren 1966 och 1965. De psykiatriska undersökningsklinikerna inom kriminalvården fungerar också som behandlingsavdelningar för akuta vårdfall bland kriminalvårdsklientelet. Den alltmer uttalade psykis-:. ka labiliteten hos detta klientel har ställt ökade anspråk på anstalternas psykiatriska vårdresurser under senare tid. Inte minst det tilltagande narkotikamissbruket bland anstaltsklientelet har bidragit till denna utveckling. Särskilt besvärande har beläggningssituationen blivit på Långholmsanstaltens psykiatriska avdelning. Väntetiderna för undersökning av häktade är längre där än på andra håll i landet. Trångboddheten och de otidsenliga 1okaliteterna har också medverkat till att undersökningsklientelet upplever vistelsen på Långholmen som mycket pressande. Enligt den organisationsplan som antogs av 1961 års riksdag skall nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Byggnadsarbetena för klinikerna i Uppsala och Lund sätts i gång i början av år 1968. Dessa kliniker beräknas vara färdiga våren 1969. Kliniken i Göteborg avses bli klar vid årsskiftet 1969—1970. Beträffande kliniken i Umeå pågår förhandlingar med Västerbottens läns landsting om att uppföra kliniken vid lasarettet i staden. En ny rättspsykiatrisk klinik i Stockholm ingår i det statliga byggnadskomplex som enligt planerna skall uppföras inom kvarteret Kronoberg. De nya klinikerna kommer att medföra ökad effektivitet i undersökningsarbetet och dessutom bättre förhållanden för undersökningsklientelet. I och med att kriminalvårdens befattning med de rättspsykiatriska undersökningarna upphör allteftersom nya kliniker tas i bruk, blir undersökningsorganisationens läkare befriade från arbetet med vårdfall och kan helt ägna sig åt undersökningarna. Undersökningsorganisationens personella resurser beräknas i det läget vara tillräckliga för att undersökningarna skall hinnas med inom föreskriven tid. Det är emellertid uppenbart att någon avgörande förbättring av förhållandena inom undersökningsorganisationen inte kan väntas förrän de nya klinikerna tas i bruk. I avvaktan härpå måste liksom hittills olika provisoriska åtgärder vidtas för att förkorta väntetiderna för undersökningsfallen. Läkare utanför undersökningsorganisationen har under åren gjort mycket värdefulla insatser i undersökningsarbetet. För att ytterligare stimulera utomstående psykiatrer att medverka i detta arbete har arvodet för de undersökningar, de utför, nyligen höjts. Försök har gjorts att förbättra förhållandena för dem som på Långholmsanstalten väntar på undersökning. En särskild avdelning för väntande undersökningsfall har anordnats i friställda utrymmen. När specialavdelningarna för den nya centralanstalten i Österåker blir inflyttningsklara vid årsskif tet 1968—1969, blir det möjligt att på Långholmen anordna tillfredsställande provisoriska lokaler för en utökad rättspsykiatrisk klinik. Möjligheterna till organisatoriska åtgärder av annat slag och med mer omedelbara verkningar undersöks f. n. Inom justitiedepartementet övervägs också alla tänkbara möjligheter för att åstadkomma förbättringar i situationen för de häktade, som väntar på att få undergå rättspsykiatrisk undersökning. Främst övervägs om det går att låta åtminstone vissa av dem tillbringa väntetiden på annat håll inom kriminalvården än i de häkteslokaler som nu står till förfogande. Frågan vilka författningsändringar som behövs och vilka praktiska åtgärder som bör vidtas i detta syfte har behandlats vid överläggningar mellan berörda departement och myndigheter och med företrädare för rättspsykiatrin. Som framgått har jag ansett det nödvändigt att undersöka alla möjligheter att komma till rätta med den otillfredsställande situationen inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Det finns anledning att räkna med att de åtgärder som jag har antytt skall verksamt bidra härtill, men jag är beredd att pröva alla uppslag som syftar till en förbättring av förhållandena.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det svar jag här fått mottaga på min interpellation. Justitieministern har — som framgått av svaret — måst konstatera att situationen under de senaste åren förvärrats för dem som hålls häktade i avvaktan på rättspsykiatrisk undersökning. Väntetiderna har ytterligare ökat. De alltför långa väntetiderna är emellertid ingen företeelse som hänför sig till enbart de allra senaste åren. Förhållandena har varit miserabla sedan decennier. Justitieombudsmannen framhöll bland annat detta år 1961 i skri velse till Kungl. Maj:t. Han påpekade att dröjsmålen med sinnesundersökningarna är förkastliga av flera skäl och oförenliga med elementära rättssäkerhetskrav. Vad som främst gör dröjsmålen så allvarliga är de svåra lidanden som dessa medför för de häktade. Som jag anfört i min interpellation är den genomsnittliga väntetiden nu ungefär fyra månader, men i enskilda fall kan den ibland bli mer än dubbelt så lång. Enligt lag skall denna väntetid egentligen få vara högst sex veckor. Som framgått av justitieministerns svar förlängs emellertid den genomsnittliga väntetiden alltmer och fjärmas ytterligare från den föreskrivna. Justitieministern framhöll i sitt svar att riksdagen år 1961 i princip beslutat att nya rättspsykiatriska kliniker skall uppföras i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Redan då var det, som justitieministern i sin skrivelse av samma år framhåller, minst sagt hög tid att vidta kraftåtgärder. Det är med beklagande man måste konstatera, att utbyggnaden av de rättspsykiatriska klinikerna inte fortskridit längre äu vad som varit fallet, trots att det förflutit mer än sex år sedan principbeslutet fattades. Det dröjer nu i bästa fall halvtannat år innan klinikerna i Uppsala och Lund är färdiga, och mer än två år innan kliniken i Göteborg är färdig. När kliniken i Umeå blir färdig hänger dess värre fortfarande i luften. Justitieombudsmannen har, som jag påpekat i min interpellation, i år återigen klagat över de högst otillfredsställande förhållandena när det gäller sinnesundersökningar i brottmål och kraftigt understrukit nödvändigheten av att varje ytterligare dröjsmål med uppförande av de nya klinikerna undanröjs. Herr talman! Jag är fullt införstådd med att många problem — inte minst på personalsidan — bidrar till den prekära situation som det rättspsykiatriska - undersökningsväsendet «sedan länge befunnit sig i och som alltmer förvärras. Men jag anser att det är hög tid att göra en verklig kraftinsats på detta område. Därför är det med stor tillfredsställelse jag noterar justitieministerns mycket positiva svar på min interpellation och hans likaså mycket goda vilja att bidraga med alla tänkbara lösningar på det i interpellationen anförda problemet.

Herr talman! Herr Sundin har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa trygghet åt de anställda, vilkas sysselsättning och utkomst kan komma i fara på grund av de nyligen företagna devalveringarna. Herr Mattsson har ställt samma fråga med hänsyftning på de sysselsatta inom den mindre och medelstora sågverksindustrin. Jag vill därför besvara de två interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill först framhålla, att de nyligen företagna devalveringarna inte innebär någon dramatisk och häftig förändring av vår ekonomiska situation.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har bett mig redovisa regeringens uppfattning om vilka konsekvenserna kan väntas bli för olika delar av näringslivet till följd av valutadevalveringen i England, Danmark och Finland. Han har dessutom frågat om regeringen vill ta initiativ till överläggningar med de politiska partierna samt olika arbetsmarknadsoch näringslivsorganisationer för att överväga åtgärder i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa de anställdas trygghet. Jag vill först framhålla, att de nyligen företagna devalveringarna inte innebär någon dramatisk och häftig förändring av vår ekonomiska situation.
Vårt näringslivs konkurrensläge har inte i någon avgörande grad försämrats. Varje tal om av devalveringen föranledd sysselsättningskris eller liknan de svårigheter är således överdrivet och missvisande. Däremot kan devalveringarna och de åtstramande åtgärder som följt i deras spår medföra besvärligheter för enskilda företag, som har sin huvudsakliga avsättning på framför allt den engelska men också på de danska och finska marknaderna.
Vårt näringslivs konkurrensläge har inte " någon avgörande grad försämrats. Varje tal om av devalveringen föranledd sysselsättningskris eller liknande svårigheter är således överdrivet och missvisande. Däremot kan devalveringarna och de åtstramande åtgärder som följt i deras spår medföra besvärligheter för enskilda företag, som har sin huvudsakliga avsättning på framför allt den engelska men också de danska och finska marknaderna.
Problem kan också uppstå för företag, som möter konkurrens från dessa tre länder vid sin export på tredje land eller vid sin avsättning på hemmamarknaden. Dessa svårigheter torde dock knappast bli särskilt djupgående. Den svenska skogsindustrin är ett belysande och betydelsefullt exempel på arten av problem som kan uppstå. När det gäller massaindustrin är det sålunda inte troligt, att devalveringarna kommer att medföra någon minskad avsättning eller något priskrig. Snarare kan ett lättare läge för den engelska pappersindustrin leda till ett ökat importbehov av massa.
Problem kan också uppstå för företag, som möter konkurrens från dessa tre länder vid sin export på tredje land eller vid sin avsättning på hemma marknaden. Dessa svårigheter torde dock knappast bli särskilt djupgående. Den svenska skogsindustrin är ett belysande och betydelsefullt exempel på arten av problem som kan uppstå. När det gäller massaindustrin är det sålunda inte troligt, att devalveringarna kommer att medföra någon minskad avsättning eller något priskrig. Snarare kan ett lättare läge för den engelska pappersindustrin leda till ett ökat importbehov av massa. Massaindustrins problem kommer därför alltfort att vara dess på sina håll mindre rationella struktur och den allmänna överkapacitet, som de senaste årens kraftiga utbyggnad lett till. För vår pappersindustri kan ett förbättrat konkurrensläge hos den brittiska industrin möjligen medföra ett visst bortfall av export på Storbritannien, medan däremot de finska och danska åtgärderna inte torde få några större konsekvenser. Å andra sidan bör den engelska pappersefterfrågan öka efter hand som den allmänna produktionstillväxten kommer i gång.
Massaindustrins problem kommer därför alltfort att vara dess på sina håll mindre rationella struktur och den allmänna överkapacitet, som de senaste årens kraftiga utbyggnad lett till. För vår pappersindustri kan ett förbättrat konkurrensläge hos den brittiska industrin möjligen medföra ett visst bortfall av export på Storbritannien, medan däremot de finska och danska åtgärderna inte torde få några större konsekvenser. Å andra sidan bör den engelska pappersefterfrågan öka efter hand som den allmänna produktionstillväxten kommer i gång.
Sågverksindustrin kan möjligen få känna av en ökad utbudskonkurrens från finskt håll, samtidigt som efterfrågan försvagas, främst från den engeiska marknaden. De negativa konsekvenserna för sågverksproduktion och sysselsättning, som kan bli följden, kommer dock att motverkas av en fortsatt hög inhemsk byggaktivitet, främst inom bostadssektorn. För verkstadsindustrin är konsekvenserna för närvarande svårare att genomskåda.
Sågverksindustrin kan möjligen få känna av en ökad utbudskonkurrens från finskt håll, samtidigt som efterfrågan försvagas, främst från den engelska marknaden. De negativa konsekvenserna för sågverksproduktion och sysselsättning, som kan bli följden, kommer dock att motverkas av en fortsatt hög inhemsk byggaktivitet, främst inom bostadssektorn. För verkstadsindustrin är konsekvenserna för närvarande svårare att ge nomskåda.
Det verkar emellertid troligt, att man får räkna med en något mindre tillväxt av verkstadsexporten till devalveringsländerna, åtminstone «under första hälften av 1968. De mest betydande effekterna kan dock uppstå för exporten på andra länder, t.ex. Norge och Västtyskland, men också vissa transoceana marknader, där den danska och engelska verkstadsindustrin kan få ett temporärt försprång i konkurrensen. Även om priserna i de här samman hangen spelar en mindre framträdande roll, kan konjunkturavmattningen i Västeuropa ha gjort köparna priskänsligare än förut.
Det verkar emellertid troligt, att man får räkna med en något mindre tillväxt av verkstadsexporten tili devalveringsländerna, åtminstone under första hälften av 1968. De mest betydande effekterna kan dock uppstå för exporten på andra länder, t.ex. Norge och Västtyskland men också vissa transoceana marknader, där den danska och engelska verkstadsindustrin kan få ett temporärt försprång i konkurrensen. Även om priserna i de här sammanhangen spelar en mindre framträdande roll, kan konjunkturavmattningen i Västeuropa ha gjort köparna priskänsligare än förut.
Hur kännbar den ökade konkurrensen blir, beror i hög grad på våra företags förmåga att anpassa sig till det nya läget och att söka sig till nya marknader. Under alla förhållanden blir konsekvenserna högst skiftande för de enskilda företagen, men verkstadsindustrin i stort bör kunna hävda sig också i fortsättningen. Slutligen kan jag om textiloch konfektionsindustrin nämna, att vissa problem kan uppstå på det rena textilområdet genom en ökad priskonkurrens. Konsekvenserna för produktion och sysselsättning bör dock bli begränsade.
Hur kännbar den ökade konkurrensen blir, beror i hög grad på våra företags förmåga att anpassa sig till det nya läget och att söka sig till nya marknader. Under alla förhållanden blir konsekvenserna högst skiftande för de enskilda företagen, men verkstadsindustrin i stort bör kunna hävda sig också 1 fortsättningen. Slutligen kan jag om textiloch konfektionsindustrin nämna, att vissa problem kan uppstå på det rena textilområdet genom en ökad priskonkurrens. Konsekvenserna för produktion och sysselsättning bör dock bli begränsade. Jag nämnde inledningsvis att de svårigheter som finns för många exportföretag i huvudsak berott på den svaga konjunkturen i avnämarländerna. Eftersom ett omslag till det bättre förefaller att vara på väg i USA och som vi kan hoppas även i Västtyskland finns det skäl att tro, även sedan devalveringseffekterna inräknats, att exportökningen också för nästa år kommer att ligga på en förhållandevis hög nivå. Enskilda företag och branscher kommer även i fortsättningen att ha besvärligheter, men någon allmän pessimism om vår export är inte motiverad.
Jag nämnde inledningsvis att de svårigheter som finns för många exportföretag i huvudsak berott på den svaga konjunkturen i avnämarländerna. Eftersom ett omslag till det bättre förefaller att vara på väg i USA och som vi kan hoppas även i Västtyskland finns det skäl att tro, även sedan devalverings 2ffekterna inräknats, att exportökningen också för nästa år kommer att ligga på en förhållandevis hög nivå. Enskilda företag och branscher kommer även i fortsättningen att ha besvärligheter, men någon allmän pessimism om vår export är inte motiverad.
Ur svensk synpunkt är det för övrigt närmast en fördel att Storbritannien valt att försöka lösa sitt balansproblem genom devalvering och inte genom importreglering eller en än hårdare efterfrågebegränsande politik. Härigenom skapas utrymme för en expansion som så småningom måste gynnsamt påverka vår export.
Ur svensk synpunkt är det för övrigt närmast en fördel att Storbritannien valt att försöka lösa sitt balansproblem genom en devalvering och inte genom importreglering eller en än hårdare efterfrågebegränsande politik. Härigenom skapas utrymme för en expansion som så småningom måste gynnsamt påverka vår export. Beträffande regeringens ekonomiska politik har jag i dagsläget bara att slå fast att den också i fortsättningen kommer att inriktas på en allmän återhållsamhet men med selektivt insatta åtgärder för att stödja sysselsättningen om och när detta behövs. Politikens utform ning under nästa år kommer att redovisas av regeringen i statsverkspropositionen i januari. Någon ny omständighet, som Öövertygat mig att något skulle stå att vinna med en överläggning av det slag som herr Eliasson föreslår, har inte tillkommit. Regeringen kommer att med största uppmärksamhet följa utvecklingen och vidta de åtgärder, som erfordras för att säkra trygghet och sysselsättning för landets löntagare.
Beträffande regeringens ekonomiska politik har jag i dagsläget bara att slå fast att den också i fortsättningen kommer att inriktas på en allmän återhållsamhet men med selektivt insatta åtgärder för att stödja sysselsättningen om och när detta behövs. Politikens utformning under nästa år kommer att redovisas av regeringen i statsverkspropositionen i januari. Regeringen kommer att med största uppmärksamhet följa utvecklingen och vidta de åtgärder, som erfordras för att säkra trygghet och sysselsättning för landets löntagare.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
Personligen skulle jag vara glad om jag kunde se lika bekymmersfritt och optimistiskt på situationen som finansministern gör. Valutadevalveringarna i England, Danmark och Finland kan inte mycket försämra vårt näringslivs konkurrensläge, anser herr Sträng, som heller inte tror att det kommer att bli några särskilt stora svårigheter att klara sysselsättningen och tryggheten för de anställda. Vad jag främst åsyftar med min interpellation är just tryggheten för de anställda i vårt samhälle. Det som inträffat kan tydligen inte störa regeringens goda nattsömn. Tyvärr tror jag att herr Sträng och regeringen tar alltför lätt på situationen. Även interpellationssvaret innehåller ett par uttryck som antyder att läget är allvarligare än herr Sträng här nyss velat medge. Det finns företag som drabbas — säger herr Sträng — före tag som har sin huvudsakliga avsättning på de engelska, danska och finska marknaderna eller konkurrerar med företag från dessa länder. Men detta betyder ju ökade risker för sysselsättningen och för de anställdas trygghet. Vi har i vårt land redan förut ett mycket högt kostnadsläge som gör det svårt för vårt näringsliv att konkurrera på världsmarknaden. Situationen för vår utrikeshandel, som betyder så mycket för oss, är verkligen inte särskilt tillfredsställande. Vi har haft kraftiga underskott i bytesbalansen under de senaste åren — miljardunderskott varje år. För nästa år kan man befara att underskottet blir bortåt 2 miljarder kronor. Det är väl uppenbart att det i längden inte kan få fortsätta som det nu gör. Det är också uppenbart att valutadevalveringarna hos några av våra främsta handelspartners försämrat situationen för oss ytterligare. Det gäller t.ex. de näringsgrenar som finansministern berört i sitt svar. Man får räkna med ökade svårigheter för skogsnäringarna och för verkstadsindustrin. Ett exempel på situationen som den nu är skall jag ta från ett företag där jag är verksam. Jag ber finansministern att titta på den annons som jag här har med mig. Man annonserar där ut engelska traktorer och hänvisar till devalveringen och till att man på grund därav sänker priserna mellan 2 000 och 5 000 kronor. Rent praktiskt har vi i företaget under den senaste veckan försökt konkurrera med ett företag som tillhör samhället — jag skall inte nämna vilket företag — men där den engelska devalveringen gjort det omöjligt för oss att hävda oss trots att kvalitén är ungefär likartad. Detta säger väl om något att det inte är så lätt att klara situationen som finansministern för en stund sedan ville försöka göra gällande. Utöver detta vill jag också peka på devalveringens verkningar för det svenska jordbruket, även om det för dess del i jordbruksavtalet finns en passus om att man i sådana här sammanhang skall förhandla. Vad man kan komma fram till vid denna förhandling därom vet vi ingenting i dagens läge. Det är naturligtvis bra om situationen i vårt land kan klaras utan devalvering, men tar regeringen alltför lätt på situationen, kan en svensk devalvering snart bli ofrånkomlig. När Sverige nu valt att inte devalvera måste man vidta andra åtgärder som stärker näringslivets konkurrenskraft och säkerställer de anställdas trygghet till sysselsättning och inkomst — det senare vill jag speciellt understryka. Det kan därvid särskilt bli fråga om vissa näringsgrenar, vilka min interpellation närmast avsåg. Men finansministern är mycket förbehållsam i svaret. Han säger endast att regeringen i sin ekonomiska politik liksom hittills skall inrikta sig på återhållsamhet. Närmare besked är, säger finansministern, att vänta i statsverkspropositionen i januari månad. Man får också veta att regeringen skall följa utvecklingen med största uppmärksamhet. Denna passus i allt sitt intetsägande är föga förhoppningsfull. Jag tycker inte att finansministerns svar är ett uttryck för den aktivitet som enligt min mening är nödvändig för att vi skall kunna upprätthålla sysselsättningen och säkerställa de anställdas trygghet. Det är nödvändigt med en mera aktiv näringspolitik, och det är nödvändigt att vidta åtgärder skyndsamt. är regeringen t.ex. beredd att medverka till en ränteförändring som dämpar det höga kostnadsläget för vårt näringsliv? Borde inte tiden nu verkligen vara inne för kraftåtgärder mot den kostnadsuppdrivande inflationen? Skulle inte herr Sträng kunna tänka sig att ta initiativ till överläggningar med de politiska partierna, med näringslivets och arbetsmarknadens organisationer? Jag anser att det är nödvändigt att man inte polemiskt försöker missförstå en kritisk situation utan i stället söker nå den enighet som är nödvändig. Alla parter bör få vara med i detta sammanhang. Det är mycket som skulle kunna göras om herr Sträng bara ville hjälpa till. Det är jag alldeles övertygad om. Det är därför med den allra största spänning som jag emotser statsverkspropositionen i januari månad.

Herr talman! Även jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Statsrådets optimism när det gäller verkningarna av devalveringarna för vårt land kan jag icke dela. Främst den engelska devalveringen har gett anledning till oro, särskilt för skogsnäringarna. Som bekant var det för dessa bekymmersamt redan innan nedskrivningen av pundets värde ägde rum, och nu har situationen särskilt för sågverken blivit prekär. Jag har gjort mig underrättad om att förlusterna på före devalveringen träffade avtal om leveranser av sågverksprodukter med betalning i pund uppgår till mellan 15 och 20 miljoner kronor. De mindre och medelstora sågverksföretagen torde få det besvärligast, och i många fail måste svårigheter att klara rörelsen uppstå till följd av här nämnda konsekvenser i likviditetshänseende. Man kan naturligtvis fråga sig om det är företagarna som varit dåliga affärsmän, när de icke säkrat sig emot förluster vid en eventuell punddevalvering. Men i verkligheten är det nog så att de alltför mycket litat på uttalanden av representanter för regeringen och bankvärlden, där det försäkrats att någon risk för devalvering av pundet icke förelegat. Hur det än ligger till med detta, tror jag man kan konstatera att dessa förluster betingats av förhållanden vilka företagarna inte haft möjlighet att påverka. Mot den bak grunden talar starka skäl för att statsmakterna medverkar till att lindra verkningarna. Under tider med för sågverken höga exportpriser uttogs s.k. prisutjämningsavgifter. I de fonder som upprättades med dessa medel finns nu bortåt 3 miljoner kronor. Jag ifrågasätter om inte dessa fonder borde tas i anspråk för att hjälpa de företag som står inför nödvändigheten av driftsinställelse på grund av devalveringen. Det kan ifrågasättas, om det inte är förmånligare att vidtaga åtgärder av detta slag än att via arbetsmarknadspolitiken skaffa arbete åt dem som friställs vid driftsinskränkningar och driftsinställelser. Samtidigt med de här förordade åtgärderna måste lånemedel ställas till sågverksnäringens förfogande. Därvid torde även direktlångivning från företagarföreningarna och kreditgarantier få komma i fråga. Skulle det vara så att de för dessa låneformer anslagna medlen är utnyttjade, är det min förhoppning, att regeringen omgående vidtager åtgärder för att öka medelstillgången. När herr statsrådet till slut säger att regeringen med uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen, hoppas jag att den kommer att stödja den enskilda företagsamheten som drabbats av devalveringsförluster och därmed också medverka till tryggande av sysselsättningen. Herr talman! Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag tror att jag kan göra detta inlägg mycket kort, eftersom det har förts en osedvanligt lång debatt i exakt samma ärende i medkammaren. Jag föreställer mig att interpellanterna, som de intresserade riksdagsmän de är, kanske tvingats att lyssna till den debatten, och det är då rätt onödigt att göra sig skyldig till alltför många upprepningar. Det är klart att en devalvering alltid innebär ett val — och en icke devalvering innebär också ett val. Vi befann oss i den situationen den 18 november, och vi valde att icke devalvera. Vi har efter dagens debatt i medkammaren kommit fram till att hela oppositionen anser, att regeringen gjort ett riktigt ställningstagande. Vi behöver därför inte diskutera denna fråga så mycket mera. Som jag anfört i mitt svar, kan det inte sägas att någon speciell bransch just på grund av devalveringen är särskilt illa utsatt. Däremot kan naturligtvis ett och annat företag råka i besvärligheter. Jag tillät mig att i andra kammaren läsa upp ett uttalande ur senaste numret av Affärsvärlden, där man under rubriken Varumarknaden tar upp läget för sågverksindustrins produkter. Det är ju speciellt med tanke på denna industri som herr Mattsson i Eneryda har framställt sin interpellation. Det sägs i Affärsvärlden att de avslut som nu börjat göras nere på kontinenten har skett till priser som inte rönt någon påverkan av devalveringen.

Det är klart att vi aldrig bör moralisera över de enskilda företagarnas mer eller mindre långtgående förtänksamhet i sådana situationer. Här handlar ju varje företagare som den affärsman han är — den försiktigare eller den mer sangviniska affärsmannen. Men jag tycker nog att det var litet orättvist, när herr Mattsson gjorde gällande att man inom sågverksindustrin med anledning av regeringens och vissa andra ekonomers uttalanden hade bibringats den uppfattningen, att någon risk inte förelåg för en devalvering av det engelska pundet. Jag kan inte påminna mig att någon svensk regeringsledamot har lämnat några garantier för ett annat lands valuta. Däremot vet jag att det har skrivits rätt mycket i denna fråga av och till. Jag kan väl också säga att devalveringen måhända kom såsom en Överraskning för de flesta i vårt land, eftersom man hade vant sig vid att Englands bekymmer kunde redas upp på andra vägar, nämligen genom internationella kreditåtaganden över Valutafonden. Detta diskuterades såsom ett allvarligt alternativ också vid detta tillfälle, men det kom i gång en spekulation, och det blev en psykologisk stämning som gjorde att denna väg inte räckte till, utan att endast devalveringen kvarstod såsom alternativ. Jag kan inte se hur staten skulle kunna gripa in och rädda den enskilde företagare som inte har varit tillräckligt försiktig i sina affärer utan upprättat kontrakt i pund. Det har väl någon gång hänt att en enskild affärsmans litet dåliga förtänksamhet har tvingat nationen att ingripa. Men då har det varit av helt andra format än nu — jag tänker närmast på Ivar Kreuger som enskild affärsman, vilken ställde nationen i en sådan situation att det blev nödvändigt för samhället att ingripa. Herr Mattsson gör gällande att läget för somliga sågverksägare nu skulle vara sådant att speciella statliga åtgärder vore erforderliga just på grund av att de som affärsmän icke har varit tillräckligt förtänksamma. På den punkten vågar jag inte ge herr Mattsson några förespeglingar om att staten skulle kunna sträcka ut en hjälpande hand. Jag är rädd för att det skulle föra med sig prejudikat på så många håll att det finns anledning att bäva för följderna. Herr Sundin tog upp devalveringen från ett speciellt företags synpunkt, till vilket han själv på något sätt är anknuten. Han visade en annons för en engelsk traktor, Ferguson, som om jag uppfattade honom rätt nu skulle säljas ett par tusen kronor billigare på den svenska marknaden än tidigare och därmed bli en svår konkurrent för andra, svensktillverkade traktorer. Nu finns det inte så många svensktillverkade traktorer utöver Bolinder-Munktells. Jag vet inte om det över huvud taget finns någon annan svensk traktortillverkning. Bolinder-Munktell är ett mycket solitt företag, ett av våra bättre. Jag tror att de tar denna påfrestning utan att behöva riskera alltför mycket av sin ekonomi. Erfarenheten visar också att det så småningom på nytt sker en viss prisanpassning. För att inte ta Bolinder-Munktell exklusivt utan mera hela koncernen, så har dess verkställande direktör i samband med den engelska devalveringen uttalat att han nog tjänar lika mycket pengar som han förlorar på den. Hans förlust skulle vara att engelska bilar säljs i Sverige till ett billigare pris än tidigare och att han därmed får ett svårare konkurrensläge för sina Volvobilar. Å andra sidan har han så mycket underleveranser för sin biltillverkning från England, som han får till billigare priser på grund av devalveringen, att han — om jag minns hans uttalande rätt — sade att han inte vågade säga om han förlorar eller vinner på devalveringen. Han var nog närmast av den meningen att han vann något. Det finns naturligtvis även andra traktorförsäljande företag här i landet som arbetar med icke svensktillverkade traktorer. Det kan tänkas att dessa har kommit i en ogynnsammare situation än vad som uppstått för Ferguson. Men här som på alla andra områden får man räkna med både plus och minus. Bonden som funderar på att köpa en Fergusontraktor får den nu 2000 kronor billigare än före devalveringen. Det är inte säkert att han som företagare anser att detta är så tokigt. Minussidan är inte av den karaktären att vi, som jag har sett det, behöver vidta några speciella arrangemang, utan för att lösa dessa problem räcker det med de vanliga arbetsmarknadspolitiska och andra medel som står till vårt förfogande. Det har diskuterats mycket om jordbruket på grund av devalveringen skulle utsättas för särskilda påfrestningar. Jag tror att utvecklingen har varit ganska lugnande och betryggande för vår jordbruksnäring. Man har visserligen fått gå ner litet i prissättningen på svenskt kött och svenska slaktdjur men jag har nu fått höra att Slakteriförbundet anser att marknaden åter är sådan att man har kunnat återgå till det prisläge som rådde före devalveringen. Dessutom är ju det svenska jordbruket skyddat genom ett avtal med en undre prisgräns. Om prissättningen går under den gränsen, kan man ju räkna med att statsmakterna på ett eller annat sätt ingriper. Herr talman! Jag har väl sagt ungefär det som behöver sägas i mitt svar. Efter de här små kompletteringarna har jag för tillfället ingenting mer att tilllägga.
Herr talman! Jag skall också bli mycket kortfattad därför att jag satt och lyssnade på finansministern under den långa debatt som ägde rum i andra kammaren. Jag har inte på något sätt gjort gällande att det är nödvändigt att Sverige devalverar. Vad jag efterfrågade var om finansministern ville vidta andra åtgärder som skulle minska verkningarna av devalveringarna, och det har finansministern inte lämnat något som helst svar på. Det sägs i interpellationssvaret att statsrådet förmodar att devalveringarna inte kommer att drabba skogsnäringen som sådan. Men verkligheten är väl den, att man i utlandet inte i samma utsträckning som hittills kommer att köpa förädlade varor från skogsin dustrin utan i stället mindre förädlade. Därigenom riskerar vi återverkningar på det som för mig var det absolut väsentliga, nämligen tryggheten för de anställda i basindustrierna. Enligt en upplysning som jag fick i går kväll — jag vill inte uttala mig om huruvida den är riktig — så har det när det gäller den förädlande delen av skogsbrukets basindustrier inte gjorts några avslut eller köp sedan England genomförde devalveringen. Exemplet med traktorer anförde jag bara för att belysa de följdverkningar som devalveringen kommer att få. De kommer att drabba maskinindustrin över huvud taget i vårt land genom ökad konkurrens från produkter som vi importerar från ifrågavarande länder. Sedan, herr finansminister, skall man väl inte bara stirra sig blind på Bolinder-Munktell och den styrka det företaget har. Det finns ju serviceföretag i varje län som säljer deras produkter. Det företag som jag åberopade har 100 anställda. Om devalveringen får menliga verkningar kommer ett flertal av dessa anställda inte att kunna få den trygghet i anställningen som jag för min personliga del anser vara det allra viktigaste. Jag vet inte om finansministern vill yttra sig om de två andra åtgärderna som jag föreslog, nämligen att vi i fråga om diskontot i ett trängt läge skulle kunna diskutera med olika parter — inte bara, som finansministern sade i andra kammaren, med åtta, nio professorer i nationalekonomi som har en uppfattning motsatt den som professor Ohlin har. Mycket viktigare är det att diskussionen tas upp med näringslivets parter och med de politiska partierna.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, om han vill upplysa kammaren om sin inställning i fråga om en eventuell övergång från resursspärrar till be hovsspärrar samt om han avser att medverka till att en allsidig utredning inom en snar framtid tillsätts för att söka få en samlad överblick över dimensioneringen av hela det högre utbildningsområdet och därmed sammanhängande organisatoriska frågor. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Riktlinjer för utbyggnaden av det högre utbildningsväsendet har fastlagts senast vid 1965 års riksdag. På grundval av detta beslut sker nu en planenlig utbyggnad, som successivt underställs riksdagen. Riksdagsbeslutet innebär vidgade utbildningsmöjligheter för ungdomen men har också som mål att med hänsyn till förefintliga resurser åstadkomma en balanserad expansion på utbildningsområdet. Vid dimensioneringen av skilda utbildningslinjer har hänsyn tagits även till det beräknade behovet av arbetskraft i framtiden. Detta gäller t.ex. i fråga om läkare, tandläkare och lärare. Självfallet måste även praktiska hänsyn tas. Så har t.ex. patientunderlaget stor betydelse för läkarutbildningens dimensionering. I andra fall — jag tänker bl.a. på vissa naturvetenskapliga ämnen — har enbart de tillgängliga resurserna satt en gräns för den beslutade utbildningskapaciteten. Erfarenheten har visat hur osäkra arbetskraftsprognoser ofta är. Att med högre grad av tillförlitlighet förutse behovet av arbetskraft i en mer avlägsen framtid är inte möjligt. Det ligger emellertid i det reguljära utbildningsväsendets natur att arbetskraftens sammansättning med avseende på utbildning påverkas först på lång sikt. En rad andra faktorer inverkar på möjligheterna att med hjälp av prognoser styra utbildningskapaciteten, t.ex. det förhållandet att i de allra flesta fall utbildningen är så utformad att den lämpar sig för verksamhet i olika yrken. I själva verket är ett av de effektivaste medlen att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom olika sektorer att ge de studerande en bred utbildning så att de så långt möjligt blir oberoende av förändringar som inträffar på arbetsmarknaden. Självfallet är en utvecklad metodik för arbetskraftsprognoser ändå av stor betydelse för utbildningsplaneringen. De kan bidra till att på ett tidigt stadium rikta uppmärksamheten på kommande arbetskraftsbehov så att bristsituationer kan undvikas. Det blir emellertid inte så mycket den absoluta som den relativa dimensioneringen som påverkas av prognoserna. Endast när det gäller mycket specialiserad utbildning — som är föga användbar inom andra områden — får utbildningskapaciteten avvägas efter behoven inom sektorn. I övrigt blir kapacitetsbegränsningar i första hand beroende av tillgängliga resurser. Med hänsyn till vad jag sagt om betydelsen av att beakta arbetsmarknadssynpunkter i utbildningsplaneringen men också med hänsyn till svårigheterna att dimensionera utbildningen efter arbetskraftsprognoser har det varit angeläget att i skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets styrelser bereda inflytande åt representanter för arbetsmarknadsintressen. Härigenom skapas möjligheter att såväl i kvantitativa som kvalitativa avseenden fortlöpande beakta arbetsmarknadsaspekter. Vad gäller herr Wallmarks andra fråga vill jag erinra om att utbyggnaden av det högre utbildningsväsendet under 1960-talet föregåtts av omfattande utredningsarbete. Bl. a. 1955 års universitetsutredning och 1963 års universitetsoch högskolekommitté har haft uppdrag på detta område. Den nuvarande planeringen avser tiden fram till början av 1970-talet. Inom myndigheterna pågår ständigt ett långsiktigt planeringsarbete. Hur det mer Öövergripande arbetet med riktlinjer för det högre utbildningsväsendets dimensionering och utformning under 1970-talet skall bedrivas kan jag f. n. inte uttala mig om.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Den offentliga debatten i denna fråga har ju blivit alltmer intensiv. Detta är i och för sig inte så mycket att förvåna sig över med tanke på de växande svårigheter som uppstått att bereda de nyexaminerade anställningar inom adekvata områden. Till det vill jag också lägga, att vi har vad jag kan kalla en dold arbetslöshet, genom att de studerande vid universiteten i betydande omfattning helt enkelt går kvar, eftersom det för dem är tämligen meningslöst att söka anställning. Det finns naturligtvis också en annan synpunkt på detta, nämligen de statsfinansiella problem som kan dyka upp. Jag har ingen exakt uppgift om de totala årliga kostnaderna för det högre utbildningsväsendet, men jag skulle tro att dessa kostnader snarare överän understiger en miljard kronor om året. Det är alltså betydande belopp vi talar om. Emellertid hade jag inte tänkt att främst ta upp de akuta problemen utan frågor som uppkommer på något längre sikt. Jag tror nämligen inte att man bör dimensionera utbildningslinjer med tanke på dagsaktuella bekymmer. Eftersom statsrådet i sitt svar hänvisar till 1965 års beslut, vill jag erinra om att riksdagen fastlagt ett ramtal på 87000 studerande i början av 1970-talet. Statsutskottet sade uttryckligen ifrån i sitt utlåtande att detta var ett maximital, vilket man inte kunde överskrida. Beslutet förutsatte — det vill jag särskilt betona — betydande utökningar på det postgymnasiala ickeakademiska området, som det heter. Vi kan emellertid konstatera att det inte skett någonting av betydenhet på det området, och resultatet har givetvis blivit en väsentligt ökad tillströmning till det rent akademiska området. Redan i dag torde antalet studerande inom det område som universitetskanslersämbetet har under sitt överinseende vara ungefär 83 000 å 84000. Prognosen säger 87000 för 1971—1972. Man har liksom försökt bortse från detta i diskussionen, därför att de faktiska resurserna i fråga om lärare och lokaler inte är utbyggda annat än i begränsad omfattning. Jag vill inom parentes säga att när statsrådet talar om att universitetsväsendet byggs ut planenligt och att besluten successivt underställs riksdagen, så är det väl tveksamt om detta är riktigt korrekt. De beslut som underställs riksdagen är konkreta ställningstaganden till enstaka utbyggnader. Vi får däremot aldrig se dem i relation till de faktiska behoven med hänsyn till den utbyggnadsprognos som riksdagen har antagit. Det är faktiskt inte möjligt för riksdagen att se om vi följer den förutsatta utbyggnadstakten på ett vettigt sätt. Att så inte skett i Stockholm är väl ganska uppenbart för var och en som följer med i pressen. När vi tar del av tidningsartiklar, där det står bland annat att studenterna svimmar på grund av syrebrist, är det alldeles uppenbart att vi inte kunnat följa med i utbyggnadstakten. Men ändå ligger den faktiska tillströmningen långt utöver det ramtal som riksdagen har fastlagt. Detta gäller alltså i fråga om den totala dimensioneringen. Om vi sedan går över till att diskutera fördelningen mellan de olika utbildningslinjerna, kan vi konstatera ett par saker. Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena har det blivit en tillströmning som går långt utöver vad som planerats. Enligt universitetskanslersämbetet finns det i dag ungefär 20000 studerande inom det humanistiska området, och man räknar med att 1971—1972 kommer antalet att vara 27000. De prognoser som låg till grund för riksdagens beslut talar om 14000. På det samhällsvetenskap liga området finns det för närvarande 25 000 studerande, och prognosen talar om att det skall bli ungefär 32000, medan den prognos som låg till grund för beslutet talade om 18 000. Ser vi i stället på det matematisknaturvetenskapliga området, finner vi att det på detta område i dag finns ungefär 12 000 studerande. Man räknar med att det 1971—1972 skall bli ungefär 153000 studerande, medan prognosen i detta fall talar om 23 000. Vi som har sysslat med dessa frågor har kunnat konstatera, att det faktiskt finns ledig kapacitet på de flesta ställen inom de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga områdena, medan det råder en oerhörd övertillströmning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Då frågar man sig: Är detta ett riktigt sätt gentemot de studerande och ett riktigt sätt att hantera de samhällsekonomiska resurserna? Har man inte anledning att såsom student räkna med att man, när samhället ställer en utbildningsplats till ens förfogande, bör ha en fair chans att få ett arbete inom det område som ungefär motsvarar det område som man har ägnat tre—sex års utbildning? Jag tycker att det är ett vettigt sätt att resonera, och jag tror att det är ungefär såsom allmänheten vill se det hela. Nu säger statsrådet, att man bör kunna möta detta krav genom en relativt bred utbildning. Jag skall återkomma till detta, ty det berör fråga nr 2. Jag vill bara här framhålla, att det ju är ytterst få utbildningsvägar, som endast leder till ett speciellt, fixerat yrke. De flesta utbildningsvägar är flexibla. Det är vi helt överens om. När jag talar om arbetsmarknadsprognoser, menar jag att det är självklart att vi inte kan i detalj fixera det framtida behovet och där dimensionera en utbildningslinje precis för ett visst antal studerande. Det är alldeles omöjligt, och ingen människa har heller begärt detta. Det måste dock vara fel att föra resonemanget så, att man kan uppfatta det som om det bästa skulle bli det godas fiende. Jag tror att det är en allmän uppfattning inom näringslivet, att den begränsade tillgången på kvalificerad arbetskraft bör fördelas mellan de olika områdena så att vi får den ur samhällets synvinkel bästa nyttan av arbetskraften och så att den enskilde individen får det bästa möjliga utbytet av sin utbildning. Resultatet har ju blivit — jag skulle tro att tendensen kommer att växa att man, så snart man är färdig med sin utbildning, får påbörja en tilläggsutbildning eller en omskolning. Detta i sin tur innebär ju en ytterligare ökad skuldsättning för de studerande och en fördröjning innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Det måste även innebära en misshushållning med samhällets mycket knappa resurser. För att klara denna situation finns det, enligt vad statsrådet framhöll, både i universitetskanslersämbetets styrelse och i skolöverstyrelsens styrelse representanter för arbetsmaknadens parter, vilka representanter skall tillvarata dessa synpunkter. Dessutom nämndes också, tror jag, fakultetsberedningarna. Det kan väl inte vara dessa representanters uppgift i styrelsen att ha en samlad överblick över behoven inom hela samhällsområdet. De har inte de resurserna till sitt förfogande. Det måste alltså vara statsmakternas uppgift att skapa resurserna. Det är förvånansvärt med tanke på det enda seriösa försök som för närvarande görs att fastlägga tillgången och efterfrågan inom teknikerområdet, att man har skurit ner anslagen till statistiska centralbyrån så att det resultat som centralbyrån så småningom kan komma att lägga fram inte torde vara av alltför stort värde. Jag tror att jag vågar säga detta redan nu, men det är egentligen det enda område som man har ägnat sig åt. När statsrådet trots allt på flera ställen i interpellationssvaret styrker under betydelsen av att det finns arbetsmarknadsprognoser, som kan vara ett värdefullt hjälpmedel, är man inte beredd att vidtaga sådana åtgärder att dessa hjälpmedel kan utnyttjas på ett vettigt sätt. Jag skulle vilja säga att varje tusenlapp som läggs ned i prognosarbete ger miljonbesparingar i form av riktig dimensionering av utbildningsväsendet; så mycket betyder en analys av detta slag. Det är alltså ett samhällsekonomiskt problem av stora mått, men också i allra högsta grad ett mänskligt problem såväl för de studerande som för deras föräldrar. Får jag sedan gå över till den andra fråga som jag tagit upp, nämligen om en samlad översyn av hela det högre utbildningsområdet, såväl den akademiska som den icke-akademiska utbildningen efter det gymnasiala stadiet. Statsrådet säger att han inte vet hur han skall bära sig åt i den frågan, och jag får alltså inte något svar. Ja, universitetskanslersämbetet har ju i sitt äskande talat just om nödvändigheten av en allmän Översyn över hela området för att åstadkomma en lämplig dimensionering och avvägning i någon form mellan de olika utbildningslinjerna. Jag tror också att vi behöver en ganska grundlig strukturrationalisering av hela det högre utbildningsväsendet. När statsrådet nämner värdet av en bredare utbildning vill jag mycket, mycket starkt understryka det. När det gäller ett så specialiserat område som de tekniska högskolornas tror jag att avnämarna, i huvudsak alltså industrin, har den entydiga uppfattningen att vi behöver en omläggning som innebär mindre specialisering av utbildningen än hittills. Det gäller ett mycket specifikt område. Sedan kommer vi till de utbildningsområden som universiteten i huvudsak ägnar sig åt, de samhällsvetenskapliga och humanistiska — jag vill inom parentes säga att man beräknar att hela 60 procent av alla nyinskrivna vid universiteten i höst hamnat på dessa två områden. Där tror. jag att en väsentlig omläggning av utbildningen är alldeles nödvändig. Det behövs också en översyn som leder till att vi inte får sinsemellan konkurrerande utbildningslinjer — jag tänker på viss del av den samhällsvetenskapliga utbildningen vid universiteten och utbildningen vid handelshögskolorna liksom på den utbildning, som delvis sker inom universitetens ram, och den som sker vid socialhögskolorna, för att endast ta två exempel. Vi har kommittéer som försöker göra om universitetsutbildningen inom vissa områden på sådant sätt att den så mycket som möjligt skall likna fackhögskolornas. Jag har nu aldrig riktigt förstått nyttan av detta — det finns väl bara en vettig lösning av den frågan, nämligen att utvidgda fackhögskolorna. Alla dessa frågor borde rimligtvis bli föremål för en vettig översyn. Även om det nuvarande riksdagsbeslutet gäller fram till början på 1970-talet och nästa beslut alltså, som statsrådet säger, skall avse fortsättningen på 1970 talet, kan vi väl redan i dag konstatera att det beslut som Sveriges riksdag fattade 1965 icke kunnat fullföljas på ett riktigt sätt. Utvecklingen har gått vidare. Det är inte fråga om någon kritik vare sig mot utredarna eller mot dem som beslutat, utan bara ett konstaterande av att förhållandena är sådana. Därför borde man ta hänsyn till detta och snarast möjligt tillsätta en sådan övergripande utredning som justerar begångna felaktigheter och riktar in det högre utbildningsväsendet under 1970-talet med ledning av de erfarenheter vi har skaffat oss. Ja, herr talman, det är dessa synpunkter jag velat framföra med anledning av statsrådets svar på min interpellation. Jag tackar honom ännu en gång för svaret.
Herr talman! Jag får tyvärr bli relativt kortfattad, eftersom jag strax måste in i medkammaren för att där svara på några interpellationer. Till herr Wallmark vill jag först säga att vi inte sover när det gäller frågan om vad som skall ske i fortsättningen. Jag konstaterar bara i mitt svar att vi inte är klara beträffande formen för det fortsatta arbetet. Det är anledningen till att jag inte kan ge svar på den konkreta frågan. Vi är medvetna om de problem som föreligger. Självfallet skall vi försöka få fram en tredje femårsplan för det högre utbildningsväsendet; vi har ju haft två femårsplaner under 1960-talet. Men det är en fråga, som inte är så alldeles lätt att ge ett omedelbart svar på, i vilka former det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas, av det skälet att sedan vi gjorde den nu gällande femårsplanen färdig har det blivit åtskilliga organisatoriska nyheter. Vi har bl.a. fått ett universitetskanslersämbete med en stor utredningsapparat. Det kan råda litet olika meningar om vilken metod som skall väljas. Men att utredningsarbetet skall göras och komma snabbt i gång är vi överens om. Jag skall ta upp några av de många frågor som herr Wallmark kom in på. Låt mig först beröra en sak som man ständigt har anledning att återkomma till när det gäller siffrorna över antalet studerande. När riksdagen år 1965 definitivt tog ställning till frågan om den andra femårsplanens omfattning utgick man från en siffra av 87000 närvarande studerande, men i propositionen står det talat om aktiva studerande, dvs. sådana studenter som verkligen utnyttjar de resurser i form av personal och lokaler som finns. De siffror herr Wallmark nämnde för innevarande år är siffror som anger det nominella antalet studerande. Vi vet — det står redan i 1965 års proposition — att det är en betydande skillnad mellan det nominella antalet och det aktiva antalet studerande. Våra statistiker kan inte ge oss en ordentlig information om hur många studenter som verkligen utnyttjar resurserna. Universiteten har på den punkten hittills helt enkelt gjort ett alltför starkt motstånd; de tycker att det blir alltför krångligt om man skall registrera i alltför stor omfattning. Jag skall inte gå in på den frågan. I fråga om studenternas fördelning på olika fakulteter är det självfallet ett problem att så få studenter söker sig till de naturvetenskapliga fakulteterna. Vi har på det området — det har herr Wallmark rätt i — en viss överkapacitet. Men vad vill herr Wallmark göra åt det? Vill han tvinga våra studenter att studera vid de naturvetenskapliga fakulteterna? Vi ger efter bästa förmåga information och upplysningar om de möjligheter som finns. Problemet med flykten från naturvetenskapen är inte bara ett svenskt problem, det är ett internationellt problem. Över hela världen, inte minst i Förenta staterna, råder för närvarande den situationen att de naturvetenskapliga utbildningsanstalternas resurser inte utnyttjas. Ungdomen söker sig till de samhällsvetenskapliga fakulteterna och motsvarande organisationer. Ingen vet riktigt varför — det kan man spekulera i — men jag kan alltså inte i den här situationen ge en lösning på frågan hur vi skall få studenterna till de naturvetenskapliga fakulteterna. Vi försöker ge dem upplysning, och enda möjligheten är väl att orientera om de resurser och möjligheter som finns. Jag blev, herr talman, något överraskad över att herr Wallmark, när han talar om problemet med det väntade stora antalet studenter, går så långt att han säger ungefär på följande sätt: När samhället har ställt resurser till studenternas förfogande vid universiteten skall också samhället ge dem en fair chans till jobb. Vad ligger i det? Skall akademikerna före all annan svensk ungdom garanteras platser i samhället? Jag tyckte att det var att gå litet långt. Jag tycker att det näringsliv som herr Wallmark representerar har anledning att i någon mån tänka om. I den offentliga förvaltningen gör vi ganska mycket för folk med lång utbildning. Över 70 procent av alla dem som går ut universitet och högskolor får hyggliga jobb i den offentliga sektorn, resten går till det privata näringslivet. Men självfallet kan det väl inte vara meningen, herr Wallmark, att vi så mycket skall prioritera våra studenter att de garanteras ett jobb bara för att de har gått igenom ett universitet.
Herr talman! Med hänsyn till att statsrådet har mycket bråttom in till andra kammaren skall jag försöka fatta mig mycket kort. Beträffande antalet studerande vill jag säga att jag satt med i det utskott som behandlade denna fråga, och jag har också deltagit i riksdagens behandling, så jag kan väl ärendet någorlunda. Det ursprungligen tänkta antalet 34 000 höjdes till 87 000 därför attt man räknade med lika stor frånvaro från studierna som man hittills hade gjort, medan utredningen hade räknat med ett mindre antal. I stort sett torde siffrorna vara jämförbara. Vi konstaterar att det är få studenter som ägnar sig åt de naturvetenskapliga studierna, och statsrådet frågar mig hur vi skall göra. Skall vi tvinga studenterna att läsa dessa ämnen? Nej, då är det för sent. Grunden för intresset läggs ju i gymnasiet, och det är där man måste uppmuntra de naturvetenskapliga intressena och göra stoffet lättillgängligt. Det finns stor anledning att diskutera detta vidare när vi kommer in på frågan vilka kunskaper de nya lärarna på mellanstadiet skall ha. Jag tror nämligen att det är mellan tredje och sjätte klass de intressen grundläggs, som bestämmer åt vilket håll ungdomarna kommer att gå. Det är där vi måste sätta in våra ansträngningar. Ett av de positiva intryck jag fick när vi var i Östtyskland och såg på ut bildningen var den utomordentliga satsningen på alla nivåer för att intressera ungdomen för naturvetenskap. Jag tror att man där har lyckats. Det finns så mycket annat där som är negativt, men det skall vi inte diskutera nu. Statsrådet säger att jag går för långt när jag förutsätter att samhället skall garantera någon ett arbete. Nej, så sade jag aldrig. Jag sade att när man ställer en utbildningsplats till förfogande, är det naturligt att den som går där uppfattar det så att han har en fair chans. Låt mig på nytt ta samhällsvetarna till exempel. Det lär för närvarande finnas ungefär 4000 yrkesverksamma samhällsvetare ute i samhällslivet. Uppgifterna kommer från SACO. I dag utbildas 25 000. Det är troligt — i varje fall uppfattar jag det så — att de icke har möjlighet att få arbete inom de områden som de utbildas för. Skall man ge ungdomarna en fair chans att få arbete på sina områden, måste samhället dimensionera dessa på ett någorlunda riktigt sätt så att de ungefär svarar mot de sysselsättningsmöjligheter som finns. När statsrådet talar om att näringslivet måste tänka om, vill jag instämma. Man har under en lång period arbetat med betydande brist på arbetskraft med högre utbildning, och man har gjort upp sina bemanningsplaner med ledning av detta förhållande. Här finns det möjlighet att tänka om och utnyttja arbetskraft med högre utbildning på helt andra områden än hittills. Dessutom tror jag att näringslivet vet alltför litet om innehållet i den utbildning som ges vid universiteten. Jag vill konstatera, vilket jag kanske inte kunde göra med ledning av svaret, att statsrådet avser att tillsätta den utredning som jag frågade om. Det är endast formerna för utredningen som är föremål för överläggning. Jag kan ha förståelse för att man med utgångspunkt från denna interpellation inte konkret kan fastlägga de exakta for merna för utredningens arbete. Jag vill emellertid bara uttrycka den önskan — jag förmodar att statsrådet kommer att läsa protokollet — att denna utredning i motsats till 1963 års utredning blir parlamentarisk. Jag tror att det är av betydande värde att man får med parlamentariker i utredningen.

Herr talman! Herr Dahlén har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att påskynda en familjepolitisk reform och hur regeringen bedömer utsikterna att förelägga vårriksdagen ett samlat förslag till en sådan reform. I interpellationen nämns barnbidrag och familjebidrag, vårdbidrag, barntillsyn och beskattning. Familjedaghemsutredningen har den 1 september i år lagt fram ett betänkande om samhällets barntillsyn genom barnstugor och familjedaghem. Remissbehandlingen av detta utredningsförslag avslutades för några veckor sedan. Familjepolitiska kommitténs betänkande om det ekono miska stödet till barnfamiljerna lämnades den 24 oktober, och yttrandena från ett 90-tal remissinstanser håller just nu på att komma in. Kommittén har anmält sin avsikt att i ett senare betänkande återkomma till bl.a. frågan om ett vårdbidrag avseende kostnader för barntillsyn. Den särskilda utredningsman jämte experter som har till uppgift att pröva familjebeskattningens utformning hoppas att under våren bli klar med sitt utredningsuppdrag. Om interpellanten med ett samlat förslag till en familjepolitisk reform menar att en proposition skall innefatta alla de i interpellationen nämnda komponenterna, är det tydligt att inte några förbättringar inom familjepolitiken skulle kunna komma till stånd förrän en rad omfattande utredningskomplex har redovisats och remissbehandlats. Regeringens ställningstagande till de förslag om reformer inom familjepolitiken som nu föreligger kommer att redovisas till vårriksdagen. Det återstående utredningsarbetet — som ju för övrigt sker under parlamentarisk medverkan — torde bedrivas med den skyndsamhet som är möjlig med hänsyn till frågornas art och omfattning.
Herr talman! Av det till synes intetsägande svaret kan två sensationella slutsatser dras. För det första: Regeringen kommer inte att till nästa års riksdag lägga fram ett samlat förslag till en familjepolitisk reform, För det andra: Regeringen kanske inte ens kommer med några betydelsefulla delreformer till stöd för barnförsörjarna. Jag utgår nämligen ifrån att om regeringen beslutat detta skulle det inte ha undanhållits riksdagen i dag. Mot bakgrunden av riksdagens be handling av denna fråga i våras är detta uppseendeväckande, Då hände nämligen följande: Från mittenpartiernas sida föreslogs att riksdagen för att vara säker på att det skulle bli en reform nästa år skulle skriva till regeringen och begära detta. Majoriteten i andra lagutskottet — socialdemokraterna och högern — förklarade emellertid att de båda huvuddelarna i en familjepolitisk reform, nämligen utformningen av olika bidrag och skattesystemets omläggning, skulle vara färdigutredda i år, enligt vad man visste. Utskottet sammanfattade då sin ståndpunkt på följande sätt: »På grundval härav» — dvs. utredningsförslaget — »planerar regeringen att genomföra en familjepolitisk reform under budgetåret 1968/69. Vid denna torde en omläggning av = familjebostadsbidraget komma att aktualiseras. Att riksdagen under sådana förhållanden skulle göra några uttalanden beträffande den framtida utformningen av samhällets stödåtgärder åt barnfamiljerna finner utskottet inte motiverat.» Utskottsmajoriteten ansåg alltså att det redan då var klart att det skulle komma ett förslag till nästa års riksdag och att det därför var onödigt att skriva på det sätt som mittenpartierna föreslagit. Riksdagsmajoriteten godtog utskottsmajoritetens försäkran om att denna visste regeringens avsikter och också planeringsläget. Nu, i dag, får vi alltså besked om att det inte blir en samlad reform nästa år och att det tydligen är osäkert om det blir några delreformer. Detta är det sensationella i svaret. Jag tackar för att jag fått ett svar, men jag kan inte tacka för innehållet. Riksdagens majoritet har alltså blivit lurad, och det är allvarligt nog, men vad som är värre är att barnförsörjarna har blivit lurade på en ordentlig reform nästa år. Barnfamiljerna har kommit på efterkälken. Standardstegringen har inte kommit dem till del på samma sätt som andra folkgrupper. Statsrådet har i sitt svar inte ett ord till beklagande över denna allvarliga situation. Där sägs att familjeskatteberedningen inte blir färdig förrän i vår. Jag förmodar att det är detta som skall anses vara ursäkt för att den stora reformen uppskjutes. Min fråga blir då här i dag: När statsrådet fick reda på att familjeskatteberedningen riskerade att bli försenad, vad vidtog då statsrådet för åtgärder för att undersöka möjligheterna att påskynda reformen, eller lät sig statsrådet nöja med det resultat som vi ser i dag och som ju är nedslående? Riksdagen fattade emellertid i våras ett beslut under en förutsättning som inte längre föreligger. Därför måste regeringen klargöra situationen på ett bättre sätt än som sker i svaret. Några önskemål som man kan ställa på en familjepolitisk reform skall jag här bara helt kort antyda: 1) Det måste vara en rimlig beskattning av familjeförsörjarna. Den beskattningen måste avvägas i förhållande till de barnlösa. 2) Bidragssystemets utformning måste ses över. Här berörs barnbidragen, familjebostadsbidragen, kanske också vårdnadsbidraget och en del andra spörsmål. 3) Dessa önskemål måste avvägas med tanke på de kostnader som försörjningen av barn medför och de krav på bostad och tillsyn som kan ställas i sammanhanget. 4) Man måste söka uppnå likabehandling av makarna. Om en av dem stannar hemma under en tid för att sköta barn, skall den ekonomiska belastningen inte bli för stor. Likadant är det när han eller hon sedan återgår till förvärvsarbetet. Man måste då se till att de ekonomiska tröskelsvårigheterna inte blir för stora. 5) Det familjepolitiska stödet skall vara så utformat att folk begriper hur det verkar, och det skall vara någorlunda enkelt ur administrativ synpunkt. Dessa krav är inte sensationella. Syn punkterna har varit uppe i den allmänna politiska debatten. Därför är det anmärkningsvärt att socialdemokratin inte inriktat sig på att med kraft åstadkomma en samlad lösning av dessa olika problem. Regeringen har i stället tillsatt skilda utredningar och har inte försäkrat sig om att direktiven för dessa var sådana att en naturlig samordning i sak och i tid kommit till stånd. Nu har en utredning — den familjepolitiska kommittén — för en tid sedan avlämnat sitt förslag, och det har skett utan samordning med beskattningsfrågorna. Förslaget får väl anses redan vara sönderskjutet, av den anledning att det inte finns någon sådan samordning. I det sammanhanget är det intressant att se vad familjeskatteberedningen säger i sitt remissyttrande över det förslag familjepolitiska kommittén lagt fram. Familjeskatteberedningen säger att den varit inriktad på att få bort de svåraste ekonomiska trösklarna i samband med kostnader i fråga om barnförsörjning och konstaterar att den andra kommitténs förslag i stället höjer dessa trösklar. Familjepolitiska kommitténs förslag medför olägenheter enbart för barnfamiljerna och skärper svårigheterna ju flera barn en familj har. Här har vi alltså ett praktexempel på dålig socialdemokratisk planering. Två kommittéer arbetar i direkt motstridiga riktningar. Kommittéerna slår ju på det sättet ihjäl varandra. Det är precis så som det inte skall gå till. Bristerna i regeringens planering skall ses mot bakgrunden av talet om att det är bara socialdemokratin som kan planera, medan andra partier och organisationer inte kan det. Här ser vi hur det i verkligheten kan gå till. Regeringen kan inte ens planera sitt eget utredningsarbete. Det finns ingen plan för det. Man har inte ens gått över korridoren i kanslihuset för att se till att det blivit direktiv för båda dessa utredningar som leder till en samordning. Om en familjepolitisk reform För denna otroliga planlöshet har statsrådet Odhnoff inte något ansvar. Hon tillhörde inte regeringen när utredningarna tillsattes. Däremot har statsrådet Odhnoff ansvaret för vad som har hänt eller inte har hänt i år. Det är alltså här jag efterlyser vilka åtgärder som vidtagits av statsrådet för att söka undgå att råka i den här situationen. I detta läge kommer också en annan fråga upp. Finns det några delreformer som kan beslutas nästa år och som kan tas av riksdagen utan att på ett orimligt sätt försvåra en helhetslösning? Statsrådet berör inte denna väsentliga sida av problematiken i sitt svar. Skall detta tolkas så som att regeringen numera inte längre är intresserad av en samordning av familjepolitiken? Jag tror inte det är fallet, utan det finns väl någon annan orsak. Men då vore det onekligen av intresse att få höra statsrådet här belysa just samordningssynpunkten.

Herr talman! Detta »intetsägande svar» får väl följas upp av en replik på herr Dahléns innehållsrika anförande. Regeringen kommer inte att lägga fram ett samlat förslag — det anser sig herr Dahlén kunna läsa ut ur mitt svar. Vi kanske inte ens kommer att lägga fram några delreformer — det kan han tydligen också läsa ut ur svaret. Allt beror väl på hur man läser detta svar. Herr Dahlén, när blev det vanligt att man i förväg skall redovisa förslag som skall läggas på riksdagens bord? Låt oss till vårriksdagen se vad det är för förslag som kan komma att framläggas på familjepolitikens område! Det är förvisso inte socialdemokraternas intentioner att lura varken riksdagen eller barnfamiljerna. Beträffande det samlade förslag som herr Dahlén talar så varmt för vill jag understryka att när det gäller barnens vård och tillsyn så är det en utbyggd samhällsservice för barntillsynen som vi finner väsentlig i första hand. Alla är väl överens om att det är en viktig uppgift att skapa ökade möjligheter för barntillsyn. På detta område har nu en snabb utbyggnad kommit i gång och förslag ligger om ytterligare insatser från samhällets sida i detta avseende. Ingen menar väl att man skulle ställa sig avvaktande med sådana insatser tills en rad andra frågor samtidigt kan lösas. Det har här riktats anmärkning mot att man inte har samlat ett eventuellt förslag från familjeskatteberedningen i det familjepolitiska program som läggs fram av familjepolitiska kommittén. Men i familjepolitiska kommitténs betänkande tar man ju upp frågorna beträffande familjebeskattningen. Utredningsmannen i familjeskatteberedningen har skrivit ett särskilt yttrande som finns med i betänkandet Barnbidrag och familjetillägg, vari han bl.a. anför: »Familjepolitiska kommittén har tillsammans med utredningsmannen diskuterat hur förslaget till förstärkt familjestöd kan kombineras med en övergång till fullständig eller modifierad särbeskattning. Därvid har inte framkommit något som skulle innebära principiella eller tekniska hinder mot att tillämpa kommitténs förslag vid en särbeskattning. Den gemensamma bedömningen har grundats på följande omständigheter> — — — och så räknar han upp hur man kunnat samarbeta på detta område. Det är klart att en del olägenheter alltid följer med ett system som innebär att man ger stöd till vissa grupper, antingen det nu gäller lägre inkomsttagare, flerbarnsfamiljer över huvud taget eller enföräldersfamiljer.

Naturligtvis är det ambitiöst att föra fram de målsättningar som herr Dahlén talade om. Men hur skall man då bära sig åt, när man vet att vissa grupper är eftersatta och behöver stöd, att vi har möjligheter att genomföra delreformer för dessa grupper och att familjepolitiska kommittén lagt fram ett förslag därvidlag? Beträffande andra reformer som gäller barnfamiljerna, t.ex. vårdbidrag, har man sagt att reformen är så nära avhängig av vad familjeskatteberedningen kan komma att föreslå, att vi måste vänta och. se hur beskattningen utformas.

Herr talman! Jag sade inte, fru Odhnoff, att svaret var innehållslöst utan talade om det »till synes innehållslösa» svaret, och sedan sade jag att svaret innehåll två sensationella meddelanden,. Därför var det väl en missuppfattning, men sådant gör jag mig också skyldig till ibland, och därför skall jag inte uppehålla mig vid detta. Så kommer jag till de andra sakerna, som var litet mera väsentliga. Mitt intryck blev att statsrådet fortfarande är osäker på om det över huvud taget under nästa år kan läggas fram några delförslag om stöd åt barnfamiljerna. Om jag nu tolkar svaret mycket välvilligt och säger, att det skulle finnas en viss sannolikhet för detta, så är det dock fortfarande absolut oklart om sådana förslag kan läggas fram utan att de får en effekt åt det rakt motsatta hållet. Ser man på familjeskatteberedningens uttalande är det ju inte så svårt att konstatera, att här finns det verkligen möjligheter att ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra; och det är ju inte riktigt detta vi menar med en samordnad familjepolitik. I familjeskatteberedningens remisssvar, som fru Odhnoff var inne på, sägs om särbeskattningen att det är omöjligt att säga om familjepolitiska kommitténs förslag är bra eller dåligt utan att man samtidigt tänker på vilka skatteregler som skall gälla för barnförsörjarna. Beträffande <särbeskattningen «går, som jag sade i min första kommentar, kommittéförslagen emot varandra. Jag skall här bara citera några meningar ur familjeskatteberedningens remisssvar: »Familjeskatteberedningens arbete har i väsentlig grad varit inriktat på att söka nedbringa denna tröskeleffekt.» Där gäller det alltså den effekt som uppstår när en hemmavarande make går ut i förvärvsarbete. Sedan fortsätter man i svaret: »De marginaleffekter som kommittéförslaget medför skärper emellertid nuvarande tröskeleffekt i motsvarande mån, och därigenom ökar denna olägenhet av sambeskattningen.» Sedan konstaterar man också att systemet konserverar en av sambeskattningens olägenheter. Detta är ju inte någon nyhet. Även andra remissorgan har sagt detsamma tidigare. Jag tycker att det anförda är tillräckligt för att göra klart att det inte är särskilt lätt att presentera några väsentliga delreformer nästa år, om man vill vara säker på att de inte slår ihjäl varandra. Alla de remissyttranden över familjepolitiska kommitténs förslag som jag har sett refererade i pressen har i stort sett gått ut på att förslaget är praktiskt taget oanvändbart. Den enda instans som jag sett har tillstyrkt förslaget är Högerns ungdomsförbund, och det säger väl en del i sammanhanget. Sedan vill jag erinra fru Odhnoff om att man på den socialdemokratiska partikongressen 1964 lovade väljarna ett samlat familjepolitiskt program. Utrikesminister Torsten Nilsson deltog i den avslutande partiledardebatten i 1964 års valrörelse, och han förklarade då att det skulle presenteras ett samlat positivt förslag, som skulle utarbetas under den kommande valperioden, Och sista chansen för regeringen att göra något under den valperiod som utrikesministern lovade väljarna att något skulle göras, är instundande vårriksdag. Om jag inte missförstod fru Odhnoff, försökte hon göra gällande att vi kanske ändå skulle få en samlad reform vid vårriksdagen, men där måste jag säga att jag inte förstår någonting. Jag förutsätter att det är riktigt vad som står i interpellationssvaret, nämligen att familjeskatteberedningen inte blir färdig med sitt arbete förrän i vår. Hur skall regeringen då kunna lägga fram ett förslag i vår? I grundlagen finns ju tider angivna för senaste tidpunkten för att lägga fram förslag till riksdagen. Antingen är det ena eller det andra fel. Slutligen återstår min fråga obesvarad: Vilka åtgärder har statsrådet Odhnoff vidtagit för att försöka undvika att de människor det här gäller försättes i den påtalade allvarliga situationen? På den frågan fick jag inget svar. Skall jag tolka det så att fru Ohdnoff har låtit sig nöja med att kommittéförslagen blir färdiga vid olika tidpunkter och att de går åt olika håll samt att det ingenting är att göra åt saken, utan att barnfamiljerna får vänta?

Herr talman! Ja, herr Dahlén, här är väl frågan vad som menas med ett samlat förslag och vilka reformer man skall bunta ihop. Man kan givetvis vän ta till dess att samtliga förslag är färdigprövade; då slipper man ju göra något åt saken på lång tid. Vad beträffar frågan vad vi kommer att lägga fram förslag om får jag be herr Dahlén att ge sig till tåls till vårriksdagen, där svar på den frågan ges i vanlig ordning — det är ju bara en månad tills den börjar.

Jag syftar på familjebostadsbidragen, Vill man ha bort sådana marginaleffekter skall man givetvis slopa allt inkomstgraderat stöd. Principiellt kan det ju inte vara någon skillnad mellan låginkomsttagare, mellaninkomsttagare och höginkomsttagare 1 det fallet. Redan i dag utgår alltså ett stöd som är större för lägre inkomsttagare, och det har den marginaleffekt som herr Dahlén vänder sig mot. Det är för övrigt inte bara familjebostadsbidragen som har en sådan effekt — det har också exempelvis det inkomstprövade studiestödet. Det talas även om remisskritiken mot familjepolitiska kommitténs förslag, och det påstås att det bara var högerungdomarna som skulle vara positiva till förslaget. Låt mig då först konstatera att kommitténs förslag går ut på att familjestödet skall sättas in där det bäst behövs — barnfamiljer bland låglönegrupperna, ensamma barnförsörjare och familjer med många barn skulle få det kraftigaste stödet. Detta beror på att kommittén bedömt saken så att låga inkomster och många barn konstituerar det största stödbehovet, I praktiken har alla remissinstanser som avgivit yttrande varit ense med kommittén i bedömningen, att det i första hand är dessa barnfamiljer som skall erhålla hjälp. Sedan har det rått olika uppfattningar om vilka medel som skall användas för att ge ett ökat stöd åt ifrågavarande familjer, men enighet har alltså förelegat om målsättningen, att barnfamiljer bland låglönegrupperna, ensamma barnförsörjare och familjer med många barn skulle få det kraftigaste stödet. Kommittén har presenterat ett radikalt förslag för att lokalisera stödet till just de grupper jag nämnt, och på den punkten har det varit en del differenser i remissyttrandena. Men vi behandlar detta betänkande precis som alla andra betäkanden; ärendet förberedes på sedvanligt sätt. Som jag redan har sagt i mitt svar till herr Dahlén: Till vårriksdagen, som börjar om en månad, kommer regeringen att redovisa sina ställningstaganden.

Herr talman! Fru Odhnoff erinrar om att det i familjeskatteberedningens remissyttrande sägs att det inte är tekniskt omöjligt att göra på det sätt som familjepolitiska kommittén har föreslagit. Nej, det tror jag inte heller. Det är tekniskt möjligt att göra vilka dumheter som helst, men avsikten med debatter som vi för här i riksdagen är inte riktigt att åstadkomma sådana resultat. Man skall kanske inte vänta på allting, säger fru Odhnoff, och det ligger mycket i det. Jag har inte behov av att vänta med något förslag som verkligen på längre sikt hjälper barnfamiljerna. Det är ju det vi syftar till, och jag är säker på att vi inte har några delade meningar på den punkten. Då skall man emellertid inte lägga fram förslag som motverkar varandra. Efter all den debatt som har förekommit sedan familjepolitiska kommittén lade fram sitt förslag är det uppenbart att vi kan hamna i den situationen. Fru Odhnoff framhåller att remissyttrandena har understrukit kommitténs tankegång att man främst skall hjälpa de grupper i samhället som har barn och låga inkomster. Man behövde inte tillsätta en statlig kommitté för att få klarlagt att det var nödvändigt; det visste alla som sysslar med politik redan innan utredningen sattes till. Vad kommittén hade att göra var att lägga fram från denna synpunkt socialt och tekniskt lämpliga förslag. Det tror jag inte att den har gjort. Det är i det sammanhanget statsrådet Odhnoff har sitt ansvar för att vi tydligen inte kan bedöma denna fråga i hela dess vidd nästa år. Jag hoppas att barnfamiljerna ändå skall kunna få någon förbättring i förhållande till nuläget.
Herr talman! Jag hoppas att barnfamiljerna skall slippa att få någon förhalning i väntan på att ett samlat förslag efter herr Dahléns modell skall kunna läggas fram.

Herr talman! Tillåt mig att göra en liten kommentar till denna interpellationsdebatt, som jag händelsevis har kommit att få lyssna på.

I interpellationssvaret sägs att det är tydligt att man, om det skall framläggas ett samlat förslag till familjepolitisk reform, inte kan genomföra några förbättringar inom =:familjepolitiken förrän en rad omfattande utredningskomplex har redovisats och remissbehandlats. Det är ett ytterligare belägg för ett system som jag och andra har påtalat i kammaren flera gånger under årens lopp. Herr talmannen, som har suttit här och lyssnat på debatterna, kan säkert erinra sig dessa spörsmål, som vi gång på gång har diskuterat. Det bör inte gå till på detta sätt. Har man flera delutredningar i ett frågekomplex, krävs det starkare än någonsin en samordning av utredningsarbetet från regeringens sida. Finns inte den, uppstår det problem som vi kan se i dag. Jag kan så till vida instämma med herr Dahlén att jag verkligen undrar hur det skall bli på denna punkt i fortsättningen. Statsrådet skriver nämligen i interpellationssvaret att det återstående utredningsarbetet »torde» bedrivas med skyndsamhet. Något löfte om att statsrådet eller regeringen skall göra vad som är möjligt för att åstadkomma detta lämnas tyvärr inte, vilket jag tycker är ytterligt beklagligt.
Herr talman! Ja, herr Lundström, jag hoppas att herr Dahlén lyssnade på vad herr Lundström sade om att man inte skall vänta på den sista delutredningen innan man lägger fram ett förslag. Jag vill än en gång påpeka att det är herr Dahlén som vill vänta på det stora samlade förslag som kanske kan läggas fram någon gång i framtiden. Väd beträffar ledamöterna i utredningarna och deras arbetsintensitet får väl varje parti svara för sina ledamöter.
Herr talman! Fru Odhnoffs meddelande att varje parti får svara för sina ledamöter i utredningarna är ganska intressant. Det är i regel socialdemokratisk majoritet i varje utredning. I annat fall har man satt in kanslitjänstemän, så att det blir socialdemokratisk majoritet i varenda utredning. Vi vet alltså var ansvaret ligger, om vi nu behövde ytterligare upplysning på den punkten. Fru Odhnoff säger att det är jag som vill vänta med delreformer för att hjälpa barnfamiljerna. Nej, min interpellation ställdes därför att jag anser det nödvändigt att vi får en stor reform redan nästa år. Vi har nu fått besked om att detta inte är möjligt. Då har jag sagt att alla tänkbara delreformer är önskvärda nästa år, men de skall vara sådana att man är säker på att de inte motverkar varandra.

Herr talman! Herr Wikberg har frågat mig dels om jag uppmärksammat den svenska skogsindustrins beträngda läge och om det i anledning därav finns någon beredskap rörande åtgärder som snabbt kan vidtagas i händelse av ytterligare försämring, dels om jag är villig att i syfte att underlätta situationen för den svenska skogsindustrin föreslå en avveckling av energiskatten vid industriell förbrukning av elkraft och brännolja. På interpellantens första fråga kan jag svara, att regeringen är väl informerad om läget inom skogsindustrin liksom inom andra delar av vårt näringsliv och med största uppmärksamhet följer utvecklingen. Den senaste de partementsreformen genomfördes också bl.a. i syfte att skapa ökade resurser för de näringspolitiska frågorna. På interpellantens andra fråga vill jag svara, att regeringen vid statsverkspropositionens avlämnande i januari 1968 kommer att tillkännage sin uppfattning om den skattepolitik, som den anser erforderlig för nästkommande budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret på min interpellation. Svaret är formellt. Det innehåller inte mer än vad som är nödvändigt för att interpellationen skall framstå som besvarad i kammarens protokoll. Man kan ha en viss förståelse för att finansministern så här års vill undvika att ta upp en diskussion om skattepolitiken — han vill väl ha statsverkspropositionen så jungfrulig som möjlig — men att han också går förbi skogsindustrins läge och frågan om vilka åtgärder som kan komma i fråga i händelse av ytterligare försämring är något förvånande. Skogsindustrin kan knappast betecknas som någon liten näring. Den svarar för mer än en fjärdedel av våra exportinkomster. Inte bara dess egna anställda är beroende av dess avsättningsmöjligheter, utan också de som har sin inkomst-av skogsbruk, liksom många inom transportväsendet. Eftersom skogsindustrin redan balanserar på gränsen för rörlig kostnadstäckning — jag utgår ifrån att finansministern är väl orienterad om den saken — kan ytterligare försämring få mycket allvarliga konsekvenser inom en stor del av vår ekonomi. När man som jag kommer från ett skogslän är man givetvis alldeles sär skilt oroad av det nuvarande läget och av framtida eventualiteter. Man har svårt att förstå den kallsinnighet som återspeglade sig i statsrådets svar. Jag har inte kunnat tolka svaret annorlunda. Inom skogsbruket är konsekvenserna, som jag nämnt, mycket allvarliga. Det rör sig om högst betydande försämringar i virkespriserna och framför allt om mycket mindre virkeskvantiteter. Orsaken härtill är att industrin skär ned sina virkesköp, i någon mån beroende på driftinskränkningar och produktionsbegränsning men framför allt emedan man behöver begränsa virkeslagren på grund av likviditetsskäl. Detta har medfört bl.a., att mer än hälften av arbetslöshetsökningen under november månad föll på skogslänen. Vad är då orsaken till den kris som råder för vår skogsnäring? Finns det verkligen risk för ytterligare försämringar? Måhända kan man tala om olika orsaker — det höga kostnadsläget i vårt land exempelvis — men en dominerande orsak är otvivelaktigt att produktionskapaciteten i fråga om pappersmassa är större än efterfrågan. I bakgrunden ligger den mycket snabba utbyggnaden av den kanadensiska massaindustrin. Skogsindustriföretagen där får koncession på virkesfångsten inom betydande områden till symboliska avgifter under förutsättning att industri etableras inom en viss begränsad tid. Detta är en metod som delstaterna tilllämpar för snabb industriell expansion och tillvaratagande av tidigare outnyttjade skogstillgångar. De statliga favörerna har fått till följd att industrin byggts ut snabbare än som svarat mot efterfrågans tillväxt. När en sådan överkapacitet eller ett sådant överutbud uppkommer är det givet att det inie kan avlägsnas genom prissänkningar. Ingen frågar efter mer emballage, läser flera tidningar Oosv., om priset på pappersmassa sänks med 10 eller 20 procent. Konsumtionen är given. Dess ökning är beroende av standardtillväxten och annan konsumtions ökning. Man synes räkna med att det skall ta ett par år innan man på det sättet når balans mellan produktionskapacitet och efterfrågan på pappersmassa. Självfallet försöker man inom branschen att undvika att överkapaciteten medför ett förödande överutbud. Den skandinaviska cellulosaindustrin kommer sålunda att göra uppehåll i produktionen under tre eller fyra veckor nästa år. Prisnivån har successivt pressats ned på olika håll. Inom skilda tillverkarländer söker man stabilisera och om möjligt även förbättra prisnivån. Om man verkligen lyckas med en sådan sak är en annan fråga. Det är därför av intresse att något beröra olika länders förutsättningar i den händelse man inte lyckas stabilisera prisnivån. I Kanada lämnas, som jag redan nämnt, favörer beträffande virkesfångsten. Dessutom lär bl.a. kostnaderna för skogsvård där vara bara en tiondel av de svenska. även om detia är besvärande faktorer ur vår synpunkt torde dock en utjämning komma till stånd på längre sikt till följd av att de kanadensiska skogstillgångarna blir mindre välbelägna och att återväxtåtgärder även där får ökad omfattning. Särskilt betydelsefullt i nuläget tycks det emellertid vara att den kanadensiska skogsindustrin har en annan kostnadsstruktur än den svenska. De fasta kostnaderna har relativt sett större andel och de rörliga mindre andel. I ett s.k. priskrig innebär detta att man kan hålla lägre pris och ändå ha täckning för de rörliga kostnaderna, vilket ju i princip är minimum. Särskilt betydelsefullt är ju en sådan sak om differentierad prissättning tilllämpas, exempelvis om man tar marginella lågpriser på marginalmarknaden Västeuropa men söker hålla bättre prisnivå på den nordamerikanska hemmamarknaden. Det behöver knappast sägas, att det i ett sådant läge i längden skulle bli ohållbart för vårt land. Ett annat skogsland, Finland, har de valverat med drygt 30 procent i höst. Man har därigenom skaffat förutsättningar för sin skogsindustri, som vi ligger mycket långt efter. Skulle Finland satsa på priskonkurrens, skulle vi stå oss slätt. Jag understryker emellertid vad jag framhållit förut: man söker stabilisera och förbättra prininvån, men läget är labilt. Det kan lätt inträffa saker som medför att den målsättningen raseras. I en interpellationsdebatt häromdagen fick vi exempel på att den engelska devalveringen kan få en sådan effekt. I fråga om papperspriserna på den engelska marknaden vet man på förhand att det knappast går att få full kompensation för devalveringen. Man tycks vara inställd på en kompensation någonstans mellan hälften och två tredjedelar av devalveringen. I fråga om pappersmassa siktar man över lag till full kompensation, men detta är i fråga om de praktiska möjligheterna ännu en öppen fråga. Det tycks, såsom framhölls häromdagen, inte ha varit några massaförsäljningar till England efter devalveringen. Om det sålunda finns risker för ytterligare försämringar på marknaden — och kanske långt gående sådana — och den svenska skogsindustrin av skäl som jag här berört inte kan hänga med så långt som industrin i vissa konkurrentländer, ja, då finns det anledning att fråga om regeringen har någon beredskap för en sådan situation. Dit kan väl knappast departementsreformen räknas, utan det måste väl vara mera konkreta åtgärder. Om finansministern inte vill avslöja vilka slags åtgärder som kan komma i fråga, finns det kanske skäl för en viss tystlåtenhet. Men ett svar på frågan om regeringen över huvud taget har några åtgärder i beredskap borde han ha kunnat lämna. Jag är övertygad om att en försäkran av positivt slag från statsmakterna i en sådan här situation skulle hälsas med största tillfredsställelse av alla de som är verksamma inom vår skogsnäring. När jag i interpellationen ställde frågan om en avveckling av energiskatten för skogsindustrins del var jag medveten om att man på sina håll kunde ställa sig undrande. Alla industrigrenar har ju denna skatt, och flera grenar än skogsindustrin har det besvärligt. Energiskatten är emellertid särskilt tung för skogsindustrin. Energiskatten för denna industri uppgår till 55 å 60 miljoner kronor per år, medan den exempelvis för textilindustrin, som väl också har det besvärligt, uppgår till cirka 4 miljoner kronor per år. Allt gäller rent industriell förbrukning. Energiskatten är alltså 14—15 gånger så stor för skogsindustrin som för textilindustrin. Att energiskatten är så tung för skogsindustrin beror självfallet på att dess energiförbrukning är så hög. Såsom jag ser saken bör man, när en sådan här skatt drabbar en illa utsatt näringsgren så hårt, kunna tänka sig en avveckling för näringsgrenen i fråga, om inte utrymme finns för en total avveckling, vilket jag självfallet inte har någon erinran mot. När 1957 års riksdag beslöt införa allmän energiskatt, skedde detta mot bakgrunden av det omfattande investeringsprogram på energiområdet som ansågs erforderligt bl.a. för att häva bristen på elektrisk energi. I dag är situationen en helt annan. Vi har väl snarare överskott på elektrisk energi för närvarande. Sett ur den synvinkeln finns väl inget motiv längre för ett bibehållande av energiskatten. Finansministern har dock nöjt sig med att hänvisa till statsverkspropositionen nästa år och dess innehåll i fråga om skattepolitiken. I sämsta fall innebär det att finansministern finner hela frågeställningen ointressant. I bästa fall innebär det att han avser att lägga fram förslag om mervärdeskatt, som skall ersätta bl.a. energiskatten. Detta senare skulle inte bara innebära en välkommen lättnad i rådande svåra läge för skogsindustrin utan också bättre förutsättningar för dess fortsatta utveckling liksom för näringslivet i Öövrigt. Jag vill inte säga att jag tror — men likväl hoppas jag — att det är detta senare och bättre alternativ som döljer sig bakom = finansministerns svar. Herr talman! I den förhoppningen ber jag än en gång att få tacka finansministern för svaret.

Herr talman! Herr Yngve Nilsson har i en interpellation frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till restitution av bensinskatten för självgående betskördemaskiner redan under innevarande år. Eftersom frågan närmast berör finansdepartementets lagstiftningsområde, ankommer det på mig att besvara interpellationen. Bensinskatten utgör en del av vår vägtrafikbeskattning. Denna är f. n. föremål för en allmän översyn av bilskatteutredningen. Utredningens direktiv får även anses omfatta frågan om restitution av skatt på bensin för jordbrukets maskiner. Utredningen kan beräknas slutföra sitt arbete under nästa år. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta ställning till en utvidgning av den restitution av bensinskatt, som redan utgår för bl.a. bensin till drift av jordbrukarnas traktorer och skörde tröskor. Med hänsyn till att det enligt interpellantens egen uppgift endast finns ett 20-tal betskördemaskiner i hela landet kan frågan inte heller anses ha sådan allmän betydelse att ett föregripande av bilskatteutredningens arbete är befogat.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det svar som jag har fått på min interpellation. Jag hade faktiskt hoppats, att svaret skulle ha tillkommit i mera positiv anda. Betskördemaskinens arbete på betfälten kan nämligen jämföras med skördetröskans arbete på spannmålsfälten. Den är lika rationellt utformad. Betskördemaskinen i fråga tar upp sex betrader i taget, och man hinner gott och väl en hektar om dagen. Den drar cirka 8 liter bensin i timmen, vilket gör en förbrukning per dag på mellan 80 och 90 liter bensin. Det är alldeles tydligt att man för denna maskin inte borde betala någonting till vägskatten, och det är därför som jag har ansett det aktuellt att begära skatterestitution. Nu säger finansministern i svaret att denna fråga inte har allmänt intresse, eftersom endast ett tjugutal sådana här maskiner är i verksamhet. Emellertid har vi ju alltid fått höra talas om att jordbruksdriften måste rationaliseras, och det försöker vi så gott vi kan, inte minst i fråga om betupptagningen. Därför tycker man att anskaffning av betupptagningsmaskiner är en insats av allmänt intresse, liksom naturligtvis ett intresse också för den enskilde jordbrukaren som satsar stora pengar i dessa maskiner. Jag vill slutligen framhålla att jag hoppas att finansministern skall vara mera positivt inställd, när den här frågan på nytt kommer upp här i riksdagen.
Herr talman! Min negativa ståndpunkt, om man skall kalla den så, beror närmast på att jag tycker att interpellanten har gripits av en fullkomlighetsambition, när han redan nu tar upp frågan om restitution för dessa tjugu maskiner. Enligt hans egen uppgift drar de 80—90 liter bensin per dag. Om två tredjedelar av kostnaden härför är skatt, så säger mig en hastig kalkyl att det skulle vara fråga om 50 kronor per dag. Det är ungefär vad en enda skördearbetare kostar, och jag föreställer mig att den här maskinen har en rationaliseringseffekt som är vida större. Nu finns det ju en utredning som har att bedöma hela frågan om skatterestitutionen, bl.a. också i fråga om skatt på drivmedel för jordbruksmaskiner. Om utredningen kommer fram till att restitution skall beviljas vad beträffar jordbruksmaskiner — jag föreställer mig att så blir fallet — så är det väl ganska naturligt att bestämmelsen kommer att omfatta även betupptagningsmaskiner. Utredningen har lovat att bli färdig under 1968, och min enkla förklaring är att jag tycker att bensinskatten är en alltför liten detalj när det gäller en maskin som ändå är ekonomisk och rationell i jämförelse med andra upptagningsmetoder. Därför synes det mig onödigt att nu ändra kungörelsen, när en generell ändring av den ligger så nära i tiden.

Herr talman! Att jag tog upp den här frågan interpellationsvägen beror på att ärendet inte är nytt. Redan i juni 1965 fick statens jordbruksnämnd ta emot en skrivelse angående detta spörsmål, och då svarades det att undersökningar pågick samt att man väntade en proposition till riksdagen under 1966. Nu skriver vi 1967, och först 1968 kan utredningen bli klar. Jag förmodar att ärendet inte kommer upp i riksdagen på nytt förrän 1969. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag ställde frågan.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat om jag planerar några särskilda åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Värmland. Som interpellanten framhållit har efterfrågan på arbetskraft sjunkit betydligt i Värmlands län jämfört med i fjol. Samtidigt har arbetslösheten stigit. Även om denna utveckling har motsvarighet på andra håll inger dock förhållandena i Värmlands län särskilda bekymmer mot bakgrunden av de varsel om driftnedläggelse och driftinskränkningar som lämnats till arbetsmarknadsorganen detta år. De åtgärder som regeringen hittills i år vidtagit för att motverka en ökning av arbetslösheten i landet under de kommande månaderna har för Värmlands län inneburit följande. Ett 30-tal företag har fått tillstånd att ta i anspråk investeringsfondsmedel för industribyggen med en sammanlagd byggnadskostnad av 36 miljoner kronor. Möjlighet har skapats att öka igångsättningen av bostäder detta år med i runt tal 300 lägenheter. Igångsättningen av vissa offentliga byggen med en total byggnadskostnad av drygt 16 miljoner kronor har tidigarelagts. Dispenser från investeringsavgifter har medgetts för husbyggnadsarbeten för ca 11 miljoner kronor. Under förutsättning av en normal vinter torde åtgärderna komma att medföra sysselsättning för ca 900 byggnadsarbetare. Därtill kommer sekundäreffekterna inom Övriga delar av näringslivet i länet. I beredskapsarbeten i länet sysselsattes i november 1966 ca 300 personer. I år var motsvarande antal 600. Längre fram i vinter kommer enligt vad jag inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen totalt 800 personer att kunna beredas sysselsättning i nu pågående och planerade beredskapsarbeten. Om förhållandena skulle utvecklas mycket ogynnsamt finns det startberedda objekt som medger sysselsättning för ytterligare 200 personer. Jag vill framhålla att beredskapsarbetena också ger inte obetydliga sekundäreffekter på arbetsmarknaden. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning var i november förra året inte fullt 800. Vid moisvarande tidpunkt i år uppgick antalet personer i utbildning till mer än 900. Enligt arbetsmarknadsstyrelsen finns det förutsättningar att vid behov öka utbildningskapaciteten med ytterligare 250 å 300 platser. När det gäller mer långsiktiga åtgärder för att stödja sysselsättningen ilänet vill jag erinra om att stora delar av Värmlands län tillhör det s.k. stödområdet. Inom dessa delar av länet har sedan år 1965 beviljats lokaliseringsstöd med sammanlagt 52 miljoner kronor. Den utbyggnad av näringslivet som härigenom möjliggjorts har enligt företagens egna beräkningar inneburit att ca 900 nya arbetstillfällen tillförts eller kommer att tillföras länet. Jag vill slutligen framhålla att arbetsmarknadsstyrelsen i mitien av november i år beslutat tillstyrka framställningar om lokaliseringsstöd till härför lämpliga objekt, som aktualiseras i karlstadsområdet till utgången av år 1968. Eftersom detta område faller utanför stödområdet ligger det slutliga avgörandet hos Kungl. Maj:t i de ärenden, som kan komma att bli aktuella. Regeringen anser emellertid att förhållandena i karlstadsområdet påkallar särskilda åtgärder. Jag tror mig därför kunna försäkra interpellanten att regeringen kommer att positivt pröva alla ärenden som avser realistiska projekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på interpellationen. De dystra siffrorna beträffande sysselsättningsläget i Värmland är ju bakgrunden till att jag framställde denna interpellation. Antalet arbetslösa i länet har ökat med mer än 50 procent, om man jämför siffrorna från november i år med förra årets novembersiffror. Värmland är ett av de län där arbetslösheten ökat kraftigast och där läget är särskilt bekymmersamt, som också inrikesministern anför i svaret. De stora skogsbolagens varsel om driftsnedläggningar och driftsinskränkningar förmörkar bilden ytterligare. Värmland är ett typiskt skogslän — cirka tre fjärdedelar av länets areal är skog. Det är då självklart att en lågkonjunktur för skogens produkter slår hårt i ett sådant län. I det antal arbetslösa som redovisas av länsarbetsnämnden ingår också några hundratal skogsarbetare. Men utöver detta finns tyvärr en ganska stor dold arbetslöshet — småbrukare och hemmansägare som på vintern har skogsarbete som bisyssla och som nu helt eller delvis kommer att gå miste om denna sidoinkomst. Av de sammanställningar som gjorts av skogsvårdsstyrelsen i länet framgår att årets utstämplingar av virke inte uppgår till en tredjedel av det normala. Skogsstyrelsens generaldirektör Fredrik Ebeling sade i ett uttalande nyligen att allt tyder på att denna vinter blir den mörkaste för skogsbruket sedan 1930-talet. Bekymren i ett län som Värmland är då av naturliga skäl svåra. Statsrådet pekar i svaret på att mycket har gjorts från statsmakternas sida. Detta vill jag helt verifiera, och jag vill understryka att vi värmlänningar är i hög grad medvetna om detta. Men ytterligare åtgärder behövs.

Får jag med anledning av detta ställa en direkt fråga, om i dessa planerade utökningar av beredskapsarbeten ingår ombyggandet av riksväg 61 och Europaväg 18 i västra Värmland. Dessa rätt stora sysselsättningsprojekt har länge diskuterats. Det har också med anledning av både vägarnas beskaffenhet och = sysselsättningsläget gjorts uppvaktningar inför arbetsmarknadsstyrelsen. Statsrådet Johansson tar i slutet av sitt svar också upp de mera långsiktiga synpunkterna när det gäller Värmlands framtid. Låt mig knyta an till detta och instämma i vad vår nye landshövding Rolf Edberg nyligen har anfört, nämligen att det med extraordinär lokaliseringshjälp och med möjligheter till ökat bostadsbyggande över hela länet trots allt finns starka skäl för att hysa optimism för Värmlands framtid.

Herr talman! På den direkta frågan har jag svårt att avge ett klart svar, I den beredskapsplanering som vi har ingår också vägarbeten. Ligger vägen långt framme i den ordinarie turordningen, finns det alla förutsättningar att ett beredskapsarbete, om det finns utrymme härför, kan komma i fråga. Jag kan inte svara på annat sätt. Vägarbetena är tyvärr dyra och ger i nuläget mindre sysselsättningsmöjligheter på grund av användandet av maskiner i så stor omfattning.

Kommunikationerna har en avgörande betydelse, och i anslutning till lokaliseringar av företag är det angeläget att man tidigarelägger ett vägarbete, Saknar då vägmyndigheterna medel bör det vara möjligt att bistå med beredskapsmedel. Jag skall, herr talman, bara göra en liten reflexion när det gäller problemet rörande dessa frågor i Värmland. Det är stort, och det är svårt att lösa. Vi har väl många av oss haft anledning att fundera över bakgrunden till att så är förhållandet. Jag tror att förklaringen ligger däri, att det i Värmland tidigare har byggts upp ett alltför ensidigt näringsliv; man har haft ett näringsliv utan differentiering och utan möjligheter till växlingar mellan olika näringsfång. Det som nu är en huvuduppgift för nuet och för framtiden är att åstadkomma denna ökning av underlaget med skilda sysselsättningsmöjligheter. Och det kan inte gå på en gång. En sådan strukturförändring, som nu sker i skogsbruket och i jordbruket liksom i den tunga järnoch stålhanteringen, är en process som tar lång tid men som slår kolossalt hårt. När jag ser på den lista över företag som nedlades i fjol och även över företag som har varslat om nedläggningar så konstaterar jag att det rör sig om 1 500 anställda. Det finns andra företag som ligger i farozonen, vilket kanske berör 200 eller 300 anställda. Det är klart att det är betungande för ett län att över en tvåeller treårsperiod beröras av sådana nedläggningar. Det gör att vi måste arbeta efter två linjer. Den ena är att på lång sikt försöka åstadkomma en uppbyggnad av ett differentierat näringsliv med nya inslag — där måste man också i länet förstå att det är nödvändigt att satsa på de mest attraktiva länsdelarna. Det är därför vi säger att karlstadsregionen nu bör ingå i stödområdet. Vi är beredda att lämna allt det 1okaliseringspolitiska stöd som är möjligt för att försöka förmå företag till en lokalisering i Värmland. Och jag skulle tro att värmlänningarna har en klar insikt om att nu gäller det hela Värmland, inte de enskilda kommunerna och deras framtid. Den andra linjen är att under den tid som denna omställningsprocess pågår måste vi ge trygghet, försörjning och utkomstmöjligheter åt de människor som kommer i kläm under den här processen. Det är de åtgärderna som jag framför allt har redovisat, de arbetsmarknadspolitiska insatser som jag hoppas skall skänka trygghet och tilltro också för framtiden, Jag delar den uppfattningen som herr Eriksson framförde i form av ett citat att Värmland har utomordentligt goda förutsättningar. Dess framtid ter sig inte så mörk som bilden kanske just för tillfället ger intryck av.

Herr talman! Låt mig gå tillbaka till den vägfråga som jag ställde till inrikesministern. Han säger att om vägarna ligger långt framme i planen så kommer de inte i fråga som <beredskapsarbete.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har ställt vissa frågor till mig rörande omprövning av bestämmelserna för stödet till jordbrukets rationalisering med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden. Jag vill erinra om att jag i propositionen angående riktlinjer för jordbrukspolitiken framhöll att takten i den jordbruksrationalisering som tar sig uttryck i att jordbruksföretag läggs ner och människor lämnar näringen i framtiden liksom hittills torde komma att variera med svängningar i de allmänna konjunkturerna. Jag är således väl medveten om att vid nuvarande kärvare läge på arbetsmarknaden en viss dämpning av omställningen inom jordbruket är att vänta. Herr Kristiansson vill emellertid göra gällande att jordbrukare som har orationella och ej utvecklingsbara jordbruk nu skulle tvingas att lämna näringen på grund av att de inte får statsstöd till mindre investeringar och yrkar därför på en omprövning av bestämmelserna för stödet. ända sedan år 1959 har den grundläggande principen för det statliga rationaliseringsstödet varit att detta skall främja uppbyggnaden av effektiva och bärkraftiga jordbruksföretag. Varken de enskilda jordbrukarna eller jordbruket i dess helhet är enligt min uppfattning betjänta av att staten inom ramen för jordbrukspolitiken medverkar till att investeringar kommer till stånd i jordbruk som på sikt ej kan ge innehavaren en skälig ekonomisk standard. Det förekommer ej heller inom andra delar av näringslivet att staten stöder investeringar i företag som ej har utsikter att bestå. Mot bakgrunden av det anförda anser jag att det ej finns skäl att föreslå ändringar i de av riksdagen i våras beslutade bestämmelserna för stödet till jordbrukets rationalisering.